Fru talman! Jag fick en fråga om vad jag menade med att år 2010 skulle vara en snävt tilltagen tidpunkt. Jag tror att det blir ytterst svårt att klara en avveckling till 2010. Jag tror det i dag, år 1986. Men jag kommer inte att tillhöra beslutsfattarna när vi kommer in på 2000-talet. Det blir de beslutsfattare som då finns som får ta ställning till detta. Men Hans Petersson i Hallstahammar utgår från att vi inte behöver el och att det bara är att stänga av. Jag är så olycklig att jag inte kan tro det. Förra helgen stod aggregat 3 i Oskarshamn stilla. Då fick man sätta i gång oljekraftverket i Karlshamn. Det gick åt ett antal ton olja, och en mängd svavel och andra föroreningar spreds ut över Blekinge och det småländska skogslandet; vindarna var sydliga. Jag vet inte om någon kände sig lycklig över detta, att kärnkraftverket stod stilla. Vi kommer att behöva de aggregat och den elproduktion vi har i vår tjänst ett bra tag framöver just vid de tillfällen då det är hög belastning. Vi får lov att ha det så till dess vi får någonting annat. Det där ”någonting annat” finns ännu inte ens på ritbordet, och det finns inga förbud eller restriktioner för att försöka konstruera ”någonting annat”. Fru talman! Hans Petersson hade även en hel del andra synpunkter. Jag vill inte gå in i någon djupare debatt i dessa frågor. Vi har tydligen fundamentalt olika uppfattningar, Hans Petersson och jag. Jag har den uppfattningen att det här är en produktion som behövs. Hans Petersson anser tydligen att vi kan vara den förutan.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1985/86:15 behandlas ett antal principiellt viktiga frågor rörande näringspolitikens utformning.

Endast genom en sådan politik blir företagen starka, priserna låga och sysselsättningen hög. Detta ligger i linje med marknadsekonomins principer. Visst kan det kännas frestande för både stat och kommun att då och då bedriva selektiv subventionspolitik i företag som av olika anledningar råkat i nöd. Det har också ibland borgerliga regeringar frestats att göra, men man måste komma ihåg att varje selektivt stöd är konkurrenssnedvridande. Det som kan se ut som en framgångsrik räddningsaktion kan i slutändan visa sig förödande för exempelvis sysselsättningen i andra företag. Det är därför av utomordentlig vikt att de insatser som staten gör förblir generella. Ett bevis på hur det selektiva stödet slår mellan stora och små företag är den intervjuundersökning som SIFO utfört på uppdrag av industriverket och som bl.a. visar att de större företagen i större utsträckning tagit emot stöd än de mindre. Resultatet är i och för sig inte uppseendeväckande, men det visar på svagheterna med ett selektivt stöd. Det kommer främst dem till godo som har tid att stå i byråkratikön och inte dem som i första hand är hänvisade till att arbeta hemma för att förstärka produktionen. Det är med andra ord ett sätt att minimera det selektiva stödet. Men en aktiv näringspolitik skall inte bara bygga på att statens insatser blir generella, utan den måste också syfta till att hela den offentliga sektorn genomsyras av attityden att egenregi endast skall användas i undantagsfall. Naturligtvis kan man förstå en och annan kommuns desperation och problem när sysselsättningen hotas i för bygden viktiga företag. Men det går inte i längden att samtidigt ha marknadsekonomins fördelar och kommunalt subventionerade företag. För det är nämligen helt ogörligt att konkurrera med skattesubventionerade företag. I dåliga tider kan de i princip förlita sig på att skattebetalarna betalar förlusterna, medan de i goda tider expanderar. Därtill kommer den underförstådda skyldigheten för offentliga institutioner att köpa offentligt. Därför måste statsmakten se till att kommunerna inte driver företag inom den konkurrensutsatta sektorn. Men i den allmänna näringspolitiska inriktningen gäller det också att se till att västvärldens största offentliga sektor luckras upp vad gäller egenregin och att enskilda företag ges möjlighet att delta mera aktivt i statens och kommunernas verksamheter efter anbudsupphandling. Orsaken till att den svenska industrin trots allt slåss så framgångsrikt är just den fria konkurrensen, som sporrar både ägare och anställda att göra sitt yttersta. Att ständigt vara vaksam för nya idéer och inte minst lyhörd för konsumenternas önskemål — det för utvecklingen framåt. Kravet på en större andel entreprenadlösningar inom den offentliga sektorn är inte, som det alltför ofta framställs, en anklagelse mot de anställda inom denna sektor. Många känner nog att de ger väldigt mycket av sig själva i jobbet. Men det är naturligt att de som inte utsätts för konkurrens gärna stelnar i sitt intresse för nya idéer och blir mindre konsumentintresserade. Det kan inga servicekurser i världen avhjälpa. Därför måste den offentliga sektorn minska enligt moderat uppfattning. I betänkandet hänvisas till våra resp. partiers motioner angående arbets — Prot. 1985/86:124 rättsliga frågor m.m. Men en fråga kan man inte gå runt när det gäller den — 23 april 1986 allmänna inriktningen av näringspolitiken, och den frågan gäller skattepolitiken. Den är exempelvis helt avgörande för arbetsbetingelserna för bl.a. familjeföretagen, som spelar en så stor roll i det svenska samhället. Att också socialdemokraterna sakta men säkert och motvilligt börjat inse detta bekräftas, herr talman, av industriministerns uppdrag till statens industriverk att utreda frågor om uppköp av familjeägda små och medelstora industriföretag. Låt mig då först säga att det vore en nåd att stilla be om att socialdemokraterna kunde förmås ändra inställning så att skatten på arbetande kapital i familjeföretag avskaffades eller åtminstone reducerades avsevärt. Det är för övrigt ett gammalt önskemål, som har framställts i skilda motioner. Under motionstiden i januari väckte vi en trepartimotion från de icke-socialistiska partierna i det stycket. Det är säkert så, att en av orsakerna till avindustrialiseringen av glesbygden är att familjeföretagen av skatteskäl tvingas sälja sina företag till investmentbolag eller andra ägare vilka inte har något samband med bygden. Inte minst i mitt eget hemlän, Kronobergs län, har ett stort antal välskötta familjeföretag under de senaste månaderna sålts till investmentbolag. Vi tycker att det är en felaktig inriktning. Ett problem med investmentbolag är också att besluten kommer att fattas långt bort från det enskilda företaget. Då är risken stor att intresset för bygden bleknar. Med detta, herr talman, vill jag övergå till att kommentera några av de reservationer i vilka moderata samlingspartiet medverkar. Jag börjar med reservation 1. När det gäller den allmänna inriktningen av näringspolitiken är det av stor vikt att tillträdet till marknaden är fritt och att spelreglerna är likvärdiga för de olika företagen. Tyvärr förleds socialdemokraterna fortfarande av tron att regleringar gynnar utvecklingen. Bara under det senaste året har socialdemokraterna permanentat etableringskontrollen för tandläkare samt infört näringstillstånd vad gäller åkare och restaurangägare. Och mer är säkert att vänta. Men lika litet som en trädgårdsmästare som sår en gräsmatta om hösten kan säga exakt vilka frön som skall gro och bli gräs till våren, lika litet kan en byråkrat förutse vilka nystartade företag som skall lyckas eller misslyckas. Därför ett råd till industriminister Thage Peterson: Avskaffa etableringskontroll och näringstillstånd, som inte har med liv och hälsa att göra! Reservation 3 gäller teknisk forskning och utveckling. Jag hänvisade tidigare i det här anförandet till en SIFO-undersökning som visar att de stora företagen får mer statligt stöd än de små. De stora håller sig framme och har bättre lobbyresurser. På samma sätt är det med forskningspolitiken. Där bör företagen, i stället för att staten bedriver en stödpolitik, genom ändrade skatteregler ges större möjligheter att påverka utvecklingen i det egna företaget. Så till reservation 7, som handlar om småföretagspolitiken. De mindre och medelstora företagen är i störst behov av en politik som inte är selektiv. Deras enda chans gentemot stora företag och den offentliga sektorn ligger i att konkurrensen är fri och att byråkratin minimeras. Först då kan man säga 101 Prot. 1985/86:124 att konkurrensen sker på likvärdiga villkor. Detta tycks tyvärr socialdemo kraterna ha svårt att inse. Även om jag tycker att det är positivt — det vill jag gärna säga i denna debatt — att industriministern har tillsatt några intressanta utredningar på området, finns det väldigt mycket övrigt att önska. Ett dilemma för socialdemokraterna har varit och är att man inte sätter likhetstecken mellan småföretagare och småföretag, vilket är mycket viktigt. Man glömmer lätt bort personen bakom företaget. Om man i stället utgått från de två starkaste drivfjädrarna för en företagare, nämligen möjligheten att tjäna pengar och möjligheten att ”rå sig själv”, hade troligtvis både skattepolitiken och den arbetsrättsliga lagstiftningen fått en annan utformning. Sänkta marginalskatter och sänkta kapitalskatter på arbetande kapital är två morötter som — det är jag fullt övertygad om — skulle kunna öka tillväxten inom småföretagssektorn. En annan viktig fråga är löntagarfonderna, som vi på intet sätt glömt bort. Ett avskaffande av dessa skulle minska småföretagarnas misstänksamhet mot regeringen. Det skulle också positivt bidra till ökade investeringar. Herr talman! Ett område där regeringspartiet skändligen misslyckats är rättssäkerheten för företagare. Genom bl.a. den komplicerade skattelagstiftningen försätts företagarna i ett direkt underläge gentemot myndigheterna. Snart sagt dagligen får vi rapporter om hur företagare råkat illa ut hos myndigheter trots att de senare befunnits oskyldiga. Vilken småföretagare kan ta 100 000 kr. ur egen ficka för att bevisa sin oskuld gentemot en nitisk taxeringsintendent? Det är sannerligen ingen lätt sak. Vilken företagare kan ställa säkerheter i halvmiljonklassen, bara därför att lagstiftarna inte kan definiera begreppet arbetsgivare? Vi har under senare tid haft en mångfald olika exempel på vilka problem detta förorsakar. Socialdemokraterna har så förblindats av kraven på myndigheternas effektivitet att de gett myndigheterna befogenheter som ställt de enskilda medborgarna, enkannerligen företagarna, i strykklass. Därför måste, herr talman, ämbetsmannaansvaret återinföras och den enskildes ställning i process gentemot myndighet stärkas. Avslutningsvis vill jag något kommentera reservation nr 12 angående kommuners ökande näringspolitiska verksamhet. Det är för oss moderater en principfråga huruvida kommuner och landsting skall tillåtas driva företag på den konkurrensutsatta marknaden. Vi menar att kommunen inte skall tillåtas göra detta annat än i yttersta undantagsfall. Jag är glad åt att denna debatt har kommit i gång ordentligt ute i kommunerna. Både i Åre och på många andra håll i landet diskuteras just nu dessa frågor. Vårt ställningstagande kommer senare i debatten att ytterligare kommenteras av min partikollega Sten Svensson. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer till betänkande 15 där moderata samlingspartiet förekommer.

Herr talman! Det som är mest kännetecknande för socialdemokratisk näringspolitik just nu är den stora skillnaden mellan ord och handling. Att det är så får vi en ny påminnelse om i näringsutskottets betänkande 15. Det förefaller som om bokstäver, ord och meningar i utskottsmajoritetens texter lever ett alldeles eget liv, fjärran från den verklighet som socialdemokraternas politik leder till. Under rubriken Den allmänna inriktningen av näringspolitiken tar utskottet årets finansplan som utgångspunkt för sitt resonemang. Det heter bl.a. att man skall ”öka effektiviteten inom den offentliga sektorn, skapa ökad konkurrens och mindre byråkrati inom en rad sektorer samt förändra skattesystemet i en mera tillväxtbefrämjande riktning”. Det här är en alldeles utmärkt programförklaring. Det är bara tråkigt att de som utformar regeringspartiets konkreta förslag inte har tid att läsa den. Och än mindre rättar de sig efter de målsättningar som anges. Man säger och skriver alltså att man vill ”öka effektiviteten inom den offentliga sektorn” och ”skapa ökad konkurrens och mindre byråkrati inom en rad sektorer”. Men vad gör man? När det till att börja med gäller de offentliga monopolen, kämpar man med näbbar och klor för att hålla enskilda intressen utanför. Socialdemokraterna tar hjälp av regleringar och statsbidragsbestämmelser för att till varje pris undvika den konkurrens som man förespråkar i högtidstalen. Nej, herr talman, ett vaktslående om monopolen på den sociala servicesektorn befrämjar inte effektiviteten och minskar definitivt inte byråkratin. Folkpartiets linje är den motsatta: för att uppnå konkurrens och förnyelse vill vi bryta de offentliga monopolen och uppmuntra enskilda alternativ. Om man vill fortsätta att studera hur dåligt ord och handling stämmer överens i regeringens näringspolitik, är det här med byråkrati och krångel ett bra åskådningsobjekt. Den politik som socialdemokraterna för kännetecknas i stor utsträckning av selektiva åtgärder. Insatserna bygger, såvitt jag kan förstå, på en övertygelse om att politiker och myndighetspersoner måste ha ett finger med i spelet i praktiskt taget alla viktigare investeringsbeslut i företagen. Det är STU:s eller SIND:s eller industridepartementets kvinnor och män som vet bäst. Förutom att en sådan selektivt inriktad politik försämrar marknadsekonomins funktionsduglighet är det den bästa grogrund som finns för en växande byråkrati. Och denna socialdemokratiska grundtanke — alltså att centrala planerare har en särskild förmåga att urskilja vad som är nytt och bärkraftigt - kommer till uttryck på flera ställen i det här betänkandet. När det gäller forskning och utveckling så skriver t.ex. den socialdemokratiska majoriteten att olika former av riktat stöd till företagen är ett viktigt inslag i näringspolitiken. Då vi i folkpartiet säger att det är ute i företagen som man bäst kan avgöra vilka områden och projekt som man bör satsa på, ja då sätter den socialdemokratiska regeringen och utskottsmajoriteten sin tillit till myndigheternas tjänstemän. Därför tar man resurser ifrån företagen, som man sedan delar ut enligt den allvishet som man anser finns samlad i våra olika offentliga organ. När statsministern för några dagar sedan stolt redovisade att förnyelsefonderna innebär att dessa fonders 6-9 miljarder nu kan användas för utbildning och teknisk utveckling i våra företag så ”glömde” han att tala om varifrån pengarna kommer, att det är företagens egna medel det handlar om. Jag är för min del övertygad om att pengarna skulle ha betytt mer för den framtida utvecklingen i näringslivet och för sysselsättningen om de hade fått stanna kvar och verka i företagen. Herr talman! Om man gör anspråk på trovärdighet så måste det finnas någorlunda god samstämmighet mellan programförklaringar och praktisk handling. Det går inte att tala om ökad konkurrens och mindre byråkrati samtidigt som den ena åtgärden efter den andra innebär motsatsen. Hur skall vi kunna ta regeringen på allvar när man i en proposition föreslår försöksverksamhet med avregleringar gentemot näringslivet och i nästa förespråkar utökad vandelsprövning av företagare? Samtidigt som man förklarar sig intresserad av att börja lätta på normer och anvisningar inför man alltså nya regleringar. Och hur skall vi kunna ta socialdemokraterna på allvar när man, bl.a. i det här utskottsbetänkandet, talar om att vi måste ”förändra skattesystemet i en mera tillväxtbefrämjande riktning”? Det man åstadkommer med sin skattepolitik är ju något helt annat. Våra höga marginalskatter t.ex. verkar starkt hämmande på utvecklingen i näringslivet — det gäller inte minst våra mindre företag. Flera undersökningar har visat att den inkomstförbättring efter skatt som man får när man utökar en verksamhet inte alls är jämförbar med den större arbetsbelastning, den ekonomiska risk och det ökade ansvar som satsningen för med sig. Det är naturligtvis bra att i olika sammanhang redovisa sin viljeinriktning. Men när det gäller socialdemokraternas näringspolitik har alltså dessa programförklaringar dålig samstämmighet med den politik som förs. När vi i folkpartiet formulerar våra målsättningar för näringspolitiken så är huvudrubriken given. Där står det: ”Marknadsekonomi”. Marknadsekonomin bygger på att enskilda människor och företag själva fattar de ekonomiska besluten. Vår uppgift som politiker är att bestämma ramar för företagens handlande. Inom dessa ramar har företagen att fritt fatta de beslut som de anser är riktiga. Genom sina köp ger konsumenterna, i sin tur, företagen signaler om vad de gillar och vad de ogillar. Det här kan tyckas vara en något schablonmässig beskrivning. Men det viktiga för oss är alltså att skapa utrymme för den kunskap och kompetens som finns ute i företagen och att låta konsumenterna genom sin efterfrågan bestämma vilka varor och tjänster som skall produceras. En genomgång av liberal näringspolitik har således marknadsekonomi som samlande rubrik. Och till de viktigaste underrubrikerna hör ”Frihandeln”. Under senare tid har allt fler inslag av protektionistiska tendenser noterats runt om världen. Eftersom vi som liberaler är övertygade om att ett fritt utbyte av varor och tjänster bäst gynnar utvecklingen både här hos oss och i andra länder är det vår uppfattning att Sverige på alla sätt måste motverka sådana tendenser. Det är bl.a. därför vi kräver att Sveriges importregleringar på tekoområdet skall avskaffas. Detta är för övrigt ytterligare ett exempel på hur regeringen säger en sak — Prot. 1985/86:124 men handlar annorlunda. I sina tal lovprisar Mats Hellström frihandeln och 23 april 1986 varnar för ökad protektionism ute i världen, samtidigt som han envist håller fast vid Sveriges egna restriktioner gentemot ett antal av världens fattigaste nationer. För någon vecka sedan utlovade utrikeshandelsministern inför OECD:s ministerråd att u-länderna skulle få ökade möjligheter att exportera till Sverige. Låt oss för utvecklingsländernas skull och för Sveriges trovärdighets skull hoppas att Mats Hellström menar allvar den här gången. Att han i samma anförande ansåg att svensk tekoindustri också i fortsättningen kommer att behöva skydd gör det nödvändigt att nu liksom vid tidigare tillfällen ifrågasätta regeringens verkliga intentioner när det gäller våra egna importregleringar. Andra viktiga punkter i en liberal näringspolitik är bevarad och förstärkt näringsfrihet och kraven på ett spritt ägande och en mångfald företagsformer. Herr talman! Utan livskraftiga mindre och medelstora företag är en liberal ekonomi otänkbar. Därför är det en självklar utgångspunkt för folkpartiet att skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling i denna viktiga del av näringslivet. Folkpartiet har ett omfattande program för hur det skall ske. Det handlar om att avskaffa löntagarfonderna, så att företagen får behålla sina pengar och kan använda dem för intressanta framtidssatsningar. Löntagarfondernas avskaffande är också ett led i arbetet med att stoppa förskjutningen av ägarstrukturen från enskilt till kollektivt ägande. Vårt program handlar också om att skapa skattelagar som gör att det lönar sig att arbeta och som underlättar generationsskiften i stället för att familjeföretagen skall köpas upp av hungriga investmentbolag. Vidare handlar vårt program om att undvika onödigt krångel och begränsa uppgiftslämnandet samt om att slå vakt om näringsfriheten, som i dag utsätts för ständiga attacker. I detta avseende finns det skäl att vara särskilt uppmärksam. Ett system med etableringskontroll i olika skepnader, där politiker, myndigheter, ja till och med konkurrenter skall avgöra vilka företag som behövs och var de skall få finnas, sätter den fria konkurrensen ur spel. Slutligen, herr talman: Den som i våra reservationer letar efter omfattande löften om nya statliga bidrag till småföretagen kommer att bli besviken. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Vi vill i stället generellt förbättra de villkor som våra småföretag lever under. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet undertecknat.

Herr talman! Inriktningen av näringspolitiken har betydelse för hela samhällsutvecklingen. Den påverkar den ekonomiska utvecklingen och strukturen inom näringslivet och därmed människornas vardag, miljö och bosättning. Den påverkar också möjligheterna att uppnå sådana målsättningar som t.ex. regional balans och sysselsättning i alla delar av vårt land. 105 Därför är det inte ointressant hur statens åtgärder inom näringspolitiken utformas. I det betänkande som vi nu diskuterar tas upp bara en del av de åtgärder som behövs för att skapa en positiv näringslivsutveckling. Det är viktigt att komma ihåg att flera politikområden måste samverka för att åstadkomma ett fungerande näringsliv. Åtgärder behövs inom skatteområdet, utbildningen och forskningen liksom inom det trafikpolitiska området — för att nu bara nämna några exempel. Samhällets uppgift måste vara att stödja och stimulera till förnyelse och utveckling av företag — inte att detaljstyra och centraldirigera. Enligt centerns uppfattning skall näringspolitiken inriktas på att skapa ett decentraliserat näringsliv med mångfald och med fri konkurrens inom de gränser som en marknadsekonomi med sociala och miljömässiga hänsyn ger. Den nuvarande utvecklingen inom näringslivet är inte bra. Den starka koncentration som pågår inom näringslivet skapar klyftor mellan olika företagstyper, mellan ägargrupper och mellan regioner. Det behövs en serie av åtgärder för att förhindra forsatt koncentration inom näringslivet. Åtgärderna måste omfatta såväl ägandet som lokaliseringen av olika företag. I dag upplever vi hur det ena småföretaget efter det andra köps upp av storföretag, investmentbolag eller företag där ägarna inte ens finns inom landets gränser. I vissa fall agerar också statliga företag för att lägga under sig intressanta småföretag som har utvecklingsbara produkter och affärsidéer. Denna utveckling mot en fortsatt koncentration är allvarlig och måste brytas. Men det kan inte ske genom att man — som socialdemokraterna har gjort — inför löntagarfonder. De kollektiva löntagarfonderna är ett inslag i näringspolitiken som centern aldrig kan acceptera. Näringslivet är beroende av friskt, riskvilligt kapitaltillskott. Löntagarfonderna har inte inneburit att friskt kapital tillförts näringslivet. I stället har medlen gått till de tidigare kapitalägarna genom aktieköp på börsen. Fondsystemet har också inneburit att små framgångsrika företag — och därmed potentiellt sysselsättningsskapande — har dränerats på kapital, som antingen placerats i statsskulden eller tillförts kapitalintensiva företag. I sådana företag är sysselsättningsökningen per tillförd krona mycket ofta låg. Löntagarfonderna har vidare medverkat till ett ökat korsvist ägande och en förstärkt maktkoncentration i näringslivet. Det är en utveckling som vi från centerns sida aldrig kan acceptera. Socialdemokraterna brukar i högtidliga sammanhang tala om att man vill bryta koncentrationen i näringslivet. Men varför medverkar man då till att stärka den koncentration som löntagarfonderna ju faktiskt leder till? Det bör lämpligen socialdemokraternas företrädare i denna debatt klargöra. Socialdemokraterna har —i motsats till centern — ofta präglats av en övertro på centralistiska och storskaliga lösningar inom näringslivet. Exemplen på detta är många, och tittar vi i backspegeln kan vi se flera felaktiga satsningar. Inslag som löntagarfonder är bara ett exempel. Herr talman! Det behövs en nyorientering inom näringspolitiken. Det är dags för regeringen att inse att centralstyrning, storskalighet och nya koncentrationer inte skapar den näringslivsstruktur som behövs för en positiv näringsutveckling över hela landet. Småföretagens roll i näringslivet måste uppmärksammas betydligt mer av regering, riksdag, statliga myndigheter och olika intresseorganisationer. I dag kommer ofta småföretagen i skuggan av de stora företagen —t.ex. de som dominerar Helsingforss fondbörs. Ändå är det småföretagen som utgör förutsättningen för att hela näringslivet skall fungera. Omkring en miljon anställda finns i dag i företag med mindre än 200 anställda. Dessa företag har, tillsammans med egenföretagarna, en särskilt stor betydelse när det gäller möjligheterna att skapa regional och inomregional balans. Småföretagen är nödvändiga för att åstadkomma en annan näringslivsutveckling än den som nu präglar regioner som utsätts för folkomflyttning och avfolkning. I en offensiv och framtidsinriktad näringsoch industripolitik har småföretagen en strategisk betydelse. De spelar en avgörande roll för möjligheterna att skapa arbete åt människorna och att utveckla industri, service och nya affärsidéer. Från centerpartiets sida ser vi just småföretagsamheten som en avgörande resurs för att ta till vara nytänkande och utveckling inom näringslivet. Jag beklagar att socialdemokraterna inte intar samma ståndpunkt. Och jag beklagar även att socialdemokraterna inte har insett att små och medelstora företag är av vital betydelse för utvecklingen av Sverige som industrination. Småföretagens roll kan aldrig överskattas, men för att de skall bli den hållfasta länken i näringslivet behövs det åtgärder som är ägnade att stimulera till utveckling, inte avveckling, av småföretagen. För det första är småföretagen nyskapande. Utveckling och kreativitet är utmärkande för de mindre företagen, men då får inte löntagarfonder, byråkrati och ett orimligt skattesystem sätta krokben. För det andra är många orter runt om i landet beroende av de små företagens möjligheter till utveckling. Det är utveckling och sysselsättning i dessa företag som ger möjlighet till utkomst för många människor och som också ofta är grunden för den offentliga sektorn. För det tredje är tillkomsten av småföretag en nödvändighet för att vända den negativa utvecklingen inom de bygder som i dag riskerar att avfolkas. De stora företagen kan inte på samma sätt som småföretagen skapa en decentraliserad näringslivsstruktur. Det är mot den här bakgrunden som vi från centern i olika motioner har lämnat förslag till åtgärder för att skapa en ny inriktning av näringspolitiken. Vi har exempelvis föreslagit en omfördelning av kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till förmån för offensiva näringsoch regionalpolitiska satsningar. Denna omfördelning tillsammans med förändrade skatteregler, ökat stöd till utvecklingsfonderna, teknisk forskning och utveckling m.m. kommer enligt vår mening att ge ett ökat antal arbetstillfällen i småföretagen. Dessutom medverkar den till att förbättra företagsklimatet i landet. Centerns förslag till åtgärder kan sammanfattas i följande punkter: Vi vill ha sänkt arbetsgivaravgift med 5 procentenheter för egenföretagare och de 15 först anställda i varje företag. Vi vill ha slopad beskattning av i företag arbetande kapital. Vi vill ha fribetopp för egenavgifterna på en inkomst upp till ett basbelopp, eftersom denna ändå inte är pensionsgrundande. Vi vill ha enklare administrativa regler vid nyföretagande. Vi vill att STU och utvecklingsfonderna skall prioritera småföretagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2,4, 8,9, 10 och 11 i det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Man kan fråga sig vad det är som avgör industrins och näringslivets utveckling. Av de borgerliga teoretikerna brukar man få veta att den är beroende av ett fritt spel, av fritt verkande produktionsfaktorer. Det som man kallar konsumenternas efterfrågan är då det som ytterst styr hela denna process. Detta är nu en alltigenom falsk verklighetsbild. Med den tilltagande kapitalkoncentrationen har man fått inte en efterfrågestyrd ekonomi utan en i alltför hög grad utbudsstyrd ekonomi. Det är inte resultatet av några djävulska konspirationer från staten och den offentliga sektorn eller den offentliga byråkratin. Det är i stället en sedan många år automatiskt verkande process i riktning mot att framför allt de privata storföretagen försöker styra marknaden så mycket som möjligt, försöker upphäva och bekämpa den konkurrens som de i många sammanhang annars ideologiskt bekänner sig till. Det är signifikativt för de borgerliga talarna att allmänt klaga över byråkratins stora faror och över centralstyrningen. Man slänger den här typen av fraser omkring sig för att ge en bild av att det över näringslivet finns en tung sektor av byråkrater, som försöker skaffa sig makt över näringslivet. Så är det inte alls. Den statliga administrationens inflytande som styrande faktor i det ekonomiska livet är ytterst marginellt i Sverige. Det finns kapitalistiska länder där inflytandet är mycket större, t.ex. Japan. Någon egentlig centralstyrning av näringslivet förekommer över huvud taget inte häri Sverige. T. o. m. när det gäller sådana ingrepp och styrningsmekanismer som åtminstone i vissa borgerliga kretsar brukar betraktas som lovvärda, exempelvis regionalpolitiken, måste man säga att administrationens inflytande i hög grad är marginellt. Det är inte alls tillräckligt starkt för att vända den tendens till koncentration som spontant finns i det ekonomiska livet och i den privata kapitalismen. Det privata näringslivet är dessutom mycket angeläget om, som jag nyss nämnde, att på alla sätt begränsa konkurrensen och produktionsfaktorernas fria spel. Det sker dels genom direkta ansträngningar, dels genom automatiskt verkande tendenser i det ekonomiska systemet. Enbart under 1984 ingicks här i Sverige 190 avtal mellan olika företag, som gick ut på att de skulle begränsa konkurrensen eller skapa olika typer av karteller. De företag som ingick i dessa karteller, olika producenter, skulle förbinda sig att inte konkurrera med varandra: Jag skall inte konkurrera med dig på det området och du skall inte konkurrera med mig på det området. Jag förbinder mig att icke göra si eller så. Det finns alltså ett omfattande och växande nät av ingrepp i detta produktionsfaktorernas spel, som klart talar för en tendens till privat regleringsekonomi. Hela idealiseringen av den fria konkurrensen är liksom ett högtidstal som man håller i riksdagens kammare, men den saknar helt motsvarighet i verkligheten. Tvärtom är näringslivets starkaste strävan just att koncentrera kapital, upphäva konkurrensen, upphäva produktionsfaktorernas fria spel där så är möjligt och där man tjänar på det. Det är naturligt att den här typen av administrativa avtal mellan olika företag också skapar en byråkrati. Jag tror att om man gjorde en verklig analys av var byråkratin är som värst, skulle man inte alls finna att den var som värst inom den statliga administrationen. Det skulle vara oerhört intressant att få en ordentlig genomlysning av den mycket omfattande privata byråkrati som utvecklas ute i näringslivet. Då skulle man också ta in en analys av effekterna på de fria idéerna, på de personliga initiativen av att man har sådana auktoritära ledningsprinciper, framför allt på de stora företagen. Det är så oerhört svårt för de lägre nivåerna i en stor koncern att nå fram till sin koncernledning med nya eller avvikande uppfattningar, helt enkelt därför att hela styrelseskicket i de stora företagen är auktoritärt. Det är en form av diktatur. Det är ett odemokratiskt styrelseskick. Det är en toppstyrning. Följaktligen utövar det naturligtvis ett starkt hämmande inflytande på nytänkande och nya idéer. Det är en liten krets av mäktiga människor — mäktiga män kan vi väl säga rent ut — som på något sätt håller i alla trådar och som ofta inte precis är i den allra mest skapande åldern av en människas liv, utan där makt och stabilitet i maktpositionen i och för sig är viktigare än nya idéer. En annan sådan här faktor som också tenderar att snedvrida de i teorin verkande marknadsmekanismerna är det allt starkare inflytandet inom det internationella näringslivet av icke kommersiella faktorer, sådant som styrs av politiska överväganden. Jag tänker speciellt på de militära behov, som i väldigt hög grad påverkar teknologin och den praktiska applikationen av teknologiska innovationer. Man kan säga att den teknologiska utvecklingen i Sverige i dag, som indirekt framför allt styrs via USA, styrs mycket mer av militära hänsyn än av privatekonomiska eller av de tillämpande företagens politik. De är helt enkelt beroende av denna typ av teknologi, som har utvecklats styrd av den militära rustningssektorns behov. Nåväl, efter dessa mindre preludier skall jag gå in litet grand på vad det är för tendenser som, om man iakttar svenskt näringsliv i dag, kan sägas vara de dominerande. Är det bra tendenser, och — om det inte är bra tendenser — kan man göra någonting för att vända dem? En tendens med starkt genomslag är det man kallar transnationalisering, framför allt i form av utflyttning av svenskt kapital och svenska företag till andra länder. Denna utflyttning har på ett märkbart sätt tilltagit under den socialdemokratiska regeringen. Det har i och för sig inte så mycket att göra med vilken regering vi har, utan det har mer att göra med att det har varit en fördelaktig konjunktur och att det har ackumulerats mycket kapital. Det har lett till en transnationalisering, dvs. att framför allt de stora företagen har byggt upp starka positioner utomlands. Detta påverkar naturligtvis i hög grad tillväxten här i Sverige. Men det medför en annan, på lång sikt rätt farlig, tendens. Transnationaliseringen, där de stora koncernerna sprider olika delar av sin tillverkning till olika länder för att sedan kombinera dem till färdiga produkter, leder till att man inom ett land, framför allt då ett mindre land som Sverige, tenderar att få allt fler tomrum i den industriella ekonomin. Man får tomma sektorer, där det inte bedrivs någon tillverkning därför att den är flyttad till ett annat land. Om vi sätter det i kombination med en annan sak, nämligen vad som är det viktigaste i den industriella tekniken i vårt tidsskede, finner vi att det är den ökade betydelsen av att producera hela system, hela stora kombinationer. Man gör inte längre enskilda produkter såsom verkstadsmaskiner, verktyg eller sådant, utan man producerar i allt större utsträckning hela system, hela industrianläggningar, hela trafiksystem osv. Att kunna göra detta på ett effektivt och bra sätt är en viktig organisatorisk uppgift. Det är själva organiserandet av sammansättningen av systemet som därvidlag är det väsentliga för att konkurrera och nå god effektivitet. För att kunna göra det måste man helst ha de olika delarna av systemproduktionen nära varandra. Det blir allt svårare och krångligare om vi har tomrum, dvs. att man bara gör en sak i varje land. Det tjänar kanske det privata företaget eller koncernen på — på kort sikt — men för den nationella ekonomin är det ogynnsamt därför att det skapar beroende och leder i grunden och på lång sikt till ekonomisk ineffektivitet, svårighet att hänga med i produktionen av systemen. Det är i den situationen Sverige befinner sig nu, och vi skall om några veckor fatta beslut om att skapa ytterligare tomrum i svensk industri genom att lägga ned det sista nybyggnadsvarvet för civila handelsfartyg i landet, ytterligare ett nytt stort tomrum som kommer att försvåra möjligheten att bygga system. Detta leder också till att man får en kunskap som är mera indelad i fack, i stället för att vara vad den borde i en avancerad industriell ekonomi: en kunskap som strävar efter ökad bredd att kombinera olika kunskapsområden med varandra. Lika väl som den materiella tillverkningen behöver kombineras för att man skall kunna bygga system och nya typer av komplicerade industriella produkter behöver också kunskapen stimuleras de olika kunskapsfacken emellan. Men har man tomrum och bräscher inom den industriella strukturen, vilket vi tenderar att få på grund av transnationalisering, blir också kunskapen mera fackinriktad, mera begränsad, och det är en nackdel på lång sikt. Vi står också inför en teknologisk omvälvning, som delvis redan har börjat och som har den tendensen att den till skillnad från tidigare teknologiska omvälvningar har en mycket större förmåga att slå ut mänskligt arbete. Denna nya teknologi — jag tänker nu på mikroelektroniken framför allt — styrs i mycket hög grad till sin utformning och sina tendenser av den internationella rustningsindustrin. Det är militära behov som i första hand har drivit fram den. Den skulle kunna tillämpas i andra former om civila behov hade fått styra den, men så är det nu inte. Den civila sektorn har blivit beroende av de applikationer som den militära har forskat fram och drivit fram. Det är där de stora pengarna har funnits. Det är framför allt där forskningsresurserna har funnits. Nåväl, denna koncentration och transnationalisering får ytterligare en effekt, som vi kan se mycket tydligt inför våra ögon i dag. Det är att vissa regioner i landet lämnas åsido och kommer på efterkälken i den utveckling en. Investeringarna tenderar att koncentreras till några få storstadsregioner, framför allt Helsingforssoch Göteborgsområdet och naturligtvis till de intresseområden utomlands där de stora industriella koncernerna i landet är verksamma, de som blir allt mindre svenska och alltmer transnationella. Det kan leda till en farlig ökning av den regionala obalansen — hela regioner råkar i stagnation och hamnar i ett läge där den kroniska arbetslösheten, speciellt bland de unga som växer upp där, blir ett stående socialt problem som man aldrig riktigt kommer ifrån. Vi har — för att tala med de borgerliga — ingen centralstyrning här i landet som effektivt motverkar denna regionala avfolkning. Vad kan då sättas emot sådana tendenser för att i stället bevara allsidigheten, det breda kunnandet, möjligheterna att kombinera olika typer av kompetens i tillverkning och i kunnande så att man kan öka effektiviteten i ekonomin och forma industrin så att den kan möta den nya tidens krav? Som vi ser det måste något göras för att här i Sverige bygga upp en industriell sektor, som inte är beroende av och underkastad de destruktiva tendenser jag här har talat om. Vad jag förstår finns det bara en organisatorisk ram inom vilken något sådant kan ske, som kan garantera en sådan grad av frihet och oberoende, en nationellt självständig industriell utveckling — jag tänker då på en samhällelig ram. Inom en samhällelig ram kan detta å andra sidan ske på olika sätt. Man kan naturligtvis bestämma att staten, regeringen eller något ämbetsverk skall besluta hur en sådan nationellt självständig industrisektor skall byggas upp med hjälp av offentligt kapital, som finns i t.ex. AP-fonderna eller de nya löntagarfonderna. Men då får vi också verkligen en centraliserad struktur, en struktur som är okänslig. Det är inte säkert att det är särskilt bra. Men man skulle också kunna tänka sig detta samhälleliga industrialiseringsprogram i en helt annan form.

Denna nya sektor av nationellt självständig industri skulle som sagt ta vara på tidens tendenser i stället för att som nu hela tiden utarma landet på industriell kompetens genom transnationaliseringen, den regionala utarmningen och de allt större luckor i den industriella kompetensen som skapas genom transnationaliseringen och den överdrivna specialiseringen. De tankarna för vänsterpartiet kommunisterna fram i en av sina reservationer. Vi är övertygade om den absoluta nödvändigheten av att Sverige, om landet vill bevara sin ekonomiska och politiska självständighet, skapar en sådan sektor som är oberoende av de stora transnationella bolagen. Där skulle folkets flertal fortfarande kunna ha ett rimligt inflytande över vad som händer och sker i ekonomin — det har de inte nu. De är bara brickor i de stora företagens spel. Då skulle man också kunna använda löntagarfonderna, inte som de används nu — för att förstärka det privata näringslivets koncentrationstenden ser, som kritikerna från centern med mycket stor rätt påpekat — utan för att bygga upp en demokratiskt styrd industrisektor och näringssektor. Man skulle framför allt kunna använda dem för att styra initiativ och företagsamhet från denna nya självständiga, nationella, demokratiskt styrda industrisektor till de regioner där sådana insatser verkligen behövs. Då skulle löntagarfonderna få en annan anknytning till människorna ute i regionerna — de skulle inte vara organ som förde pengar bort från hemorten och regionen utan organ som styrdes av människorna själva och som användes för att bygga upp bygden, för att bryta stagnationen och bekämpa arbetslösheten. Låt mig kort kommentera den i sådana här debatter allt vanligare borgerliga propagandan mot vad man kallar offentliga monopol. Denna propaganda har naturligtvis den bakgrunden att det privata näringslivet, speciellt många storföretag, har intresse för att tränga sig in och göra affärer när det gäller sådant som hittills kommunen och staten har haft ansvaret för. Då förtjänar det att erinras om, att när det i Sverige i fråga om bl.a. skolan, socialpolitiken och gatuoch vägväsendet har blivit ett offentligt ansvar, ett samhälleligt ansvar, har orsaken varit just den att man har insett att det finns en mängd saker i ett civiliserat och kultiverat samhälle som icke kan bedrivas på bara kommersiell basis för att man skall få största möjliga vinst. Det finns faktiskt verksamheter som måste skötas på grundval av en högre form av ansvar. När de borgerliga säger att de vill avskaffa de offentliga monopolen är att märka att de borgerliga ju inte alls vill bryta någon maktkoncentration. Tvärtom vill de borgerliga minska folkets makt. Låt oss tänka efter hur det förhåller sig inom t.ex. den kommunala sektorn. Vad är det som är så viktigt med de kommunala verksamheterna? Jo, först och främst har vi någonting som kallas offentlighetsprincipen, dvs. medborgarna är av Sveriges grundlag garanterade full insikt i vad som händer. De har rätt att få på bordet handlingar om beslut som har fattats rörande den offentliga sektorn och de kommunala verksamheterna. Det finns en insyn och en medborgerlig kontroll från massmediernas och vanliga medborgares sida, vilket icke finns inom det privata näringslivet. Känner man t.ex. att man har blivit orättvist behandlad genom ett kommunalt beslut, har man rätt att överklaga och få saken prövad i högre instans. Man har en rättsgaranti, och i sista hand kan man gå till riksdagens justitieombudsman och begära att JO granskar om de offentliga tjänstemännen har handlat rätt. Detta är viktiga medborgerliga och demokratiska rättigheter, men den dagen vi överför någon del av kommunal eller annan samhällelig sektor till privata affärsföretag, är det slut med den typen av demokratiska frioch rättigheter. Då gäller ingen offentlighetsprincip, då gäller bara hemlighetsmakeriet och den stängda dörren. Då finns det ingen medborgerlig insyn, ingen rätt att överklaga ett orättvist beslut, då sitter man i saxen, då har man avskaffat de demokratiska och medborgerliga frioch rättigheterna inom en viktig samhällssektor. Det är intressant att konstatera med vilken frenesi de borgerliga partierna i de yttersta av dessa dagar driver just denna tes, som innebär ett angrepp på demokratin och ett minskande av de demokratiska frioch rättigheterna, detta i en tid då allt fler faktorer talar för att de många människorna nu äntligen måste utsträcka sitt demokratiska inflytande icke bara över den politiska sektorn utan också, äntligen, över den ekonomiska — såsom arbetarrörelsens pionjärer en gång tänkte.

Herr talman! Jag har tidigare under många år i debatter med vännen Jörn Svensson sagt att han är en god företrädare för socialism och planekonomi. Det har ju bekräftats jämväl i dag. När Jörn Svensson försöker att analysera vad som avgör näringslivets utveckling, sker det självfallet utifrån hans socialistiska utgångspunkter. Han säger t.ex. att privata företag bekämpar varandra. Jag hävdar att en fri konkurrens är förutsättningen för framåtskridande, och det sker inom en marknadsekonomi. Jag tycker att det är fel att rubricera detta som bekämpning av varandra. Det skall råda fri konkurrens och inte monopol, som Jörn Svensson i skilda sammanhang brukar slå vakt om. Jag vill påstå, herr talman, att marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som har visat sig kunna ge människorna ett högre välstånd, ökad valfrihet och inflytande. Vi kan bara göra jämförelsen med vad som äger rum i de socialistiska öststaterna. Vilken valfrihet har konsumenterna där? Vilken valfrihet har man när man står i livsmedelsköerna och det är brist på varor? Det systemet vill vi inte ha. Jörn Svensson säger att byråkratin inte är så särskilt avskräckande. Det är bara vi på den borgerliga sidan som pratar så mycket om det. Jag vill uppmana Jörn Svensson att fråga en småföretagare, kvinna eller man, som på kvällar och nätter sitter och fyller i blanketter som måste skickas in till myndigheterna. De människorna vet vad byråkrati är, för de har praktisk erfarenhet av den i verkligheten. På en punkt ger jag Jörn Svensson rätt. Det finns byråkrati även i storföretagen. Just därför är småföretag många gånger överlägsna de stora företagen när det gäller att fatta snabba beslut och i fråga om effektivitet. Det är en av orsakerna till att småföretagen trots allt kan hävda sig så bra gentemot de stora företagen.

Herr talman! Det är knappast någon uppseendeväckande nyhet att vpk:s och folkpartiets näringspolitik ligger ljusår från varandra. Jörn Svensson vill ha en samhällsägd industri, där staten skall peka ut vilka branscher och vilka produkter vi skall satsa på, och det stämmer väldigt illa med vår syn. Framför allt skiljer sig synen när det gäller vår tro på människornas förmåga att fritt välja. Jörn Svensson säger att talet om att konsumenterna styr är falskt, för det är storföretagen som styr. Det måste bottna i att han inte tror på människornas möjlighet att själva göra rationella val — de val som man gör i tusental ute i affärerna och i näringslivet varje minut. Som Erik Hovhammar också har sagt, finns det säkert en mängd onödig byråkrati i storföretagen. Vad jag inte kan förstå är hur vi skulle komma till rätta med det i en regleringsekonomi. Varken de anställda eller konsumenterna får ju mer att säga till om för att vi gör om direktörerna till generaldirektörer. Det här skall vi komma till rätta med genom att ha effektiva småföretag som vi ger möjlighet att träda in där storföretagen misslyckas. Så till regionalpolitiken. Jag tror inte, Jörn Svensson, att det är bra regionalpolitik att hålla fast vid en produktion som det inte finns någon efterfrågan på. Jag tänker alltså på Kockums. Tvärtom verkar det hämmande på den utveckling som vi måste få i nya industrigrenar som har framtiden för sig. De kanske underligaste uttalandena gör Jörn Svensson när han kommer in på de offentliga monopolen. Vår önskan att ge människorna valfrihet — att välja mellan olika barndaghem, att välja läkare t.ex. — blir, tycker Jörn Svensson, ett angrepp på demokratin i stället för att vara precis motsatsen. Bakgrunden till våra förslag skulle vara kapitalets intresse av att tjäna pengar, som jag tror att Jörn Svensson uttryckte det. Vi tror tvärtom att det viktiga är att få till stånd valfrihet, konkurrens och förnyelse, vilket skulle vara till nytta för konsumenten.

Herr talman! Låt oss ett ögonblick se på verkligheten bakom alla de propagandafraser som man slänger omkring sig i den politiska debatten från olika håll! Jag kan hålla med Erik Hovhammar om att det finns mycken byråkrati i statlig och kommunal administration som borde bort, och det har jag sagt många gånger när jag har kritiserat den från den här talarstolen. Där finns många tendenser till fula grepp mot människorna som man borde ta itu med hårdare än vad man gör, det är riktigt. Men någon gång kunde vi också diskutera den våldsamma byråkrati som utvecklas inom delar av näringslivet, framför allt inom storföretagarvärlden, och vad den får för effekter på produktionen och på näringslivets sätt att fungera. Det gör ni aldrig. Vi är inte rädda för att ta upp den statliga byråkratin från vänster. Jag tycker att ni från höger någon gång kunde bedriva den självkritiken att ni litet kritiskt såg in i er egen sektor, som ni hyllar så. Jag skall inte ta upp någon diskussion med Erik Hovhammar om planekonomierna, eftersom planekonomierna i Östeuropa har arbetat under så väldigt skilda förutsättningar i jämförelse med vad som har varit typiskt för Sverige. Vi i vänsterpartiet kommunisterna vill inte ha den typen av ekonomi och organisation, även om man i sanningens namn måste erkänna att den ekonomiska tillväxten i de ekonomierna, om man ser den över ett antal årtionden, har varit mycket större än inom kapitalismen. Det har ju litet att göra med att de också i det avseendet hade ett annat historiskt utgångsläge. Men man skall inte säga att det bara är kapitalismen som skapar tillväxt, för det är helt enkelt inte sant; det vet vi mycket väl. Socialisterna tror inte på människorna, säger Christer Eirefelt. Det tycker jag är ett lustigt påstående, för de som inte tror på människorna är ju de borgerliga. De vill ju hela tiden bevara ekonomins ledningsfunktioner inom en mycket liten krets av ägare, där det dessutom råder oerhört ojämna maktförhållanden, där de stora direktörerna och ägarna har en kolossal makt och kan trycka ner eller köpa upp de små. Det är verkligen ni som ser till, att det inte tros på människorna. Det är, som jag har påpekat, alls inte så, att vpk vill ha en samhällsägd industrisektor som är styrd av generaldirektörer. Tvärtom vill vi ha demokratisk självstyrelse ute på arbetsplatserna så att de många människorna kommer till tals. Se t.ex. på Junesco i Lönsboda, som är ett kooperativt företag där 170 textilarbeterskor gemensamt driver produktionen, väljer sin ledning demokratiskt, arbetar under marknadsmässiga förhållanden och hävdar sig väl. Det tycker vi är en alldeles utmärkt form av praktisk socialism. Men det vill ni inte ha, för ni vill ha ägarmonopol, ni vill att lönarbetarna skall förbli maktlösa. Därmed tar ni heller inte vara på deras kunnande och erfarenhet så som ni skulle kunna göra.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Jörn Svensson tar avstånd från byråkratin, både den statliga och den enskilda. Men jag skulle vilja påstå att det finns en skillnad mellan de två byråkratierna. Om de stora företagen har byråkrati, får de ändå arbeta i hård konkurrens med andra företag och själva betala. Den statliga sektorn och dess byråkrati har ingen konkurrens. Den lever väldigt skyddad. Det allmänna betalar. Det är det som är den stora skillnaden. Den privata maktkoncentrationen är Jörn Svensson av förståeliga skäl väldigt rädd för. Men det finns också en annan maktkoncentration, som exempelvis tar sig uttryck i löntagarfonderna. De skulle trygga sysselsättningen, de skulle skapa hundratusentals nya jobb. Efter två års verksamhet kan vi konstatera att de här fonderna har köpt in sig i 133 företag för ungefär 2 500 milj.kr. Tittar man på de av fonderna nyligen gjorda boksluten kan man konstatera att pengarna huvudsakligen satts in i börsnoterade företag. Endast en mycket liten del har gått till nytt riskvilligt kapital i andra företag. Därför har pengarna i stället hamnat hos de tidigare aktieägare som har sålt sina aktier. Jag frågar Jörn Svensson: Tycker Jörn Svensson att fondernas aktivitet på något sätt för det första medverkat till att vi fått fler jobb, för det andra förstärkt de anställdas inflytande i företagen? Jag vill påstå motsatsen.

Herr talman! Det är litet underligt att när både Erik Hovhammar och jag håller med om att det säkert finns mycket onödig byråkrati, som är till skada för storföretagen, så kontrar Jörn Svensson med att säga att vi inte vill diskutera frågan därför att den är helig för oss. Om vi säger att vi tror på människornas möjlighet att själva välja t.ex. barnomsorg eller läkare och Jörn Svensson säger att de inte klarar av det utan det måste ske genom centrala beslut, vem är det då som tror på människorna? Får jag ta upp en annan aspekt, herr talman, nämligen detta med utlandsägande och utlandsberoende. Sverige är ett litet land med förhållandevis många storföretag. Detta gör att vi får en uppdragskoncentration, som kanske Jörn Svensson och jag kan vara överens om är av ondo. I det läget tycker vi det är nyttigt att vi får in internationella intressen som något slags kontrollfunktion i vår ekonomi. Jag tror alltså att det finns mycket värdefulla inslag i detta ägande. Det inverkar bl.a. på aktiemarknaden, eftersom vi vet att det i andra länder finns betydligt hårdare bestämmelser när det gäller börsetik. Redan det faktum att det finns internationella intressenter hjälper alltså, indirekt, till att kontrollera verksamheten även i vårt eget land. Det skulle vara intressant att höra Jörn Svenssons reaktion på dessa synpunkter.

Herr talman! Jag skall inte klaga över att de borgerliga företrädarna här nu börjar diskutera även den privata byråkratin. Jag noterar bara att det gör ni aldrig annars. Det gjorde ni inte i era inledningsanföranden. Det var bara när jag tog upp frågan som ni tvingades att göra det. Jag menar att det är en obalans i ert sätt att hela tiden bara kritisera den offentliga byråkratin och inte se vilka verkningar den privata byråkratin får. Det finns en väldigt viktig skillnad mellan den samhälleliga byråkratin å ena sidan och den privata byråkratin å den andra. Den samhälleliga byråkratin är med alla sina brister, som jag gärna medger finns, underkastad en medborgerlig kontroll och medborgerligt inflytande via rättssystemet, via offentlighetsprincipen som är garanterade i vår demokratiska grundlag. Men den grundlagen gäller inte den privata byråkratin. Därför är den privata byråkratin mäktigare och farligare. Konsumenterna skall styra, säger Christer Eirefelt. Hur många av de 190 kartellavtal och andra konkurrensbegränsande avtal om tillverkning och utbud av varor som det privata näringslivet här i Sverige träffade enbart under ett år, 1984, det senaste redovisningsåret från prisoch kartellnämnden, har styrts av konsumenternas intressen? De har träffats över konsumenternas huvuden. Det är dessa avtal som styr konsumenterna, inte tvärtom! Fritt val av läkare talar Christer Eirefelt om. Åk upp till Norrland, Christer Eirefelt, och tala med dem som bor där och fråga dem om de tror att några privatläkare skulle komma till läkarstationerna där uppe om det blev fri etablering och man fick välja läkare hur man ville. Då skulle de mest lukrativa funktionerna som vanligt samlas i storstäderna. Där skulle privatläkarna etablera sig. Läkarbristen i Norrland skulle bli ännu värre än vad den är nu. Det är en hänsynslös filosofi, och jag tror inte att den annars så snälle Christer Eirefelt är riktigt medveten om hur hänsynslös den är. Så till löntagarfonderna. Här inträffar den lustiga situationen att visst kan jag hålla med om att det finns mycket kritik att anföra mot dem — att de har engagerat sig i de stora företagen, inte minst de transnationella, att de har fört kapital ut ur vissa regioner och koncentrerat kapital till andra, och att de inte har någon demokratisk struktur. Men vpk har ju lagt fram förslag om att löntagarfonderna skall ha demokratiskt representantskap och en regional förankring, som skall göra dem just till folkliga organ för styrande av kapital och initiativ till de regioner som i dag har problem. Det är vpk:s program, men jag har inte sett att någon annan har ställt upp på det. Så skulle vi kunna använda dessa löntagarfonder på ett bra och demokratiskt sätt.

Herr talman! Efter den här intressanta ideologiska utvidgningen runt näringsutskottets betänkande nr 15 skall jag vara tråkig och återföra debatten till de sakområden som behandlas i detta betänkande. Om man utgår från de motioner som de borgerliga partierna väckt inom det näringspolitiska området, så kan man tolka vad som där anförs som ett stort missnöje med den socialdemokratiska regeringens industripolitik. Vi från majoritetens sida menar att industripolitikens huvudsakliga uppgift är att inom marknadsekonomins ram påskynda och underlätta industrins tillväxt och förnyelse. Det är viktigt att man stimulerar forskning och utveckling och underlättar nybildandet av företag. Det är detta som ligger till grund för den socialdemokratiska regeringens fortsatta agerande och arbetet med industriell tillväxt och förnyelse, helt i enlighet med det program som riksdagen lade fast våren 1984. Till skillnad från den industripolitik som fördes under de borgerliga regeringsåren 1976-1982, den som dominerades av stöd till krisdrabbade företag och branscher, är den socialdemokratiska industripolitiken inriktad på att undanröja hinder för tillväxt och förnyelse. Det känns faktiskt rätt skönt när man får allt fler rapporter om att svensk industri har återfått framtidstron, att svensk industri nu till stor del har övervunnit 1970-talets långvariga kris och att en genomgripande förnyelse av industristrukturen pågår. Jag skall nu gå över till att något kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet. Reservation 1 och reservation 2 kan jag nöja mig med att yrka avslag på med hänvisning till vad jag pekat på i inledningen. Reservation 3 tar upp frågan om teknisk forskning och utveckling. Moderata samlingspartiet och folkpartiet vill ha mera generella stöd och åtgärder från statens sida. Majoriteten i utskottet anser dock att det riktade stödet till forskning och utveckling, t.ex. stödet från styrelsen för teknisk utveckling i form av forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag, är ett mycket viktigt inslag i näringspolitiken. Därför avstyrker vi reservationen. Reservation 4 handlar om den tekniska forskningen och utvecklingen. Men centerpartiet har ett i förhållande till moderaterna och folkpartiet helt motsatt yrkande och vill öka stödet till småföretagen från STU. Majoriteten i utskottet menar att vi bör fullfölja treårsprogrammet, som vi lade fast 1984 och som för resten behandlats i näringsutskottets betänkande 14, som vi debatterade i torsdags. Jag yrkar avslag på reservation 4. Reservation 5 handlar om utländska investeringar. Reservanterna, som består av moderater och folkpartister, vill förkorta prövningstiden för tillstånd att förvärva svenska företag. En likalydande motion som den som ligger till grund för den här reservationen behandlade vi i kammaren i november 1985, och såvitt jag kunnat få fram har inget nytt framkommit som skulle ge utskottet anledning att byta ståndpunkt. Därför avstyrker jag reservation 5. Ett nationellt industrialiseringsprogram för att skapa 100 000 nya jobb har vänsterpartiet kommunisterna i sin reservation 6 ställt sig bakom. Det är enligt utskottets mening inte möjligt att förena den marknadsekonomi som utskottet tycker bör utgöra grunden för näringspolitiken och det program som föreslås här. Jag kan också hänvisa till den föregående debatten här i kammaren beträffande betänkande 14, där man också behandlar liknande motioner från vpk. Jag yrkar avslag på reservation 6. Reservationerna 7 och 8 tar upp småföretagspolitiken och är undertecknade av de tre borgerliga partierna. Reservanterna ställer sig bakom den kritik som framförs i olika borgerliga motioner när det gäller regional småföretagspolitik. Även om det sker från olika utgångspunkter är man som oftast enig när det gäller att kritisera den socialdemokratiska regeringen. Enligt vår mening finns det inte fog för sådan kritik. De små och medelstora företagen har utvecklats positivt sedan regeringsskiftet 1982. T. ex. har exporten från de mindre företagen utvecklats gynnsammare än beträffande de stora företagen. Intresset är också stort för att starta nya företag. Jag vill påstå att detta kunnat ske bl.a. på grund av den allmänna förbättringen av den svenska ekonomin, som speglas i ökning av tillväxt, investeringar och sysselsättning. Vi förväntar oss också positiva effekter på längre sikt av de olika industripolitiska åtgärder som regeringen tagit initiativ till och som just haft småföretagen som avnämare. Mot bakgrund av vad jag här framfört avstyrks reservationerna 7 och 8. I reservation 9, avlämnad av de borgerliga partierna gemensamt, krävs en översyn av bestämmelserna om förbud mot retroaktiv lagstiftning. Motion N307, som ligger till grund för reservationen, är en aning vag i sina formuleringar. Det framgår inte om motionärerna syftar på lagstiftning inom något bestämt område. Föregående år behandlades ett liknande yrkande på skatteområdet. Då ansåg konstitutionsutskottet att det inte var tid att se över retroaktiv lagstiftning på skatteområdet. Utskottet menade att man borde ha ytterligare erfarenheter av nuvarande grundlagsregler innan man aktualiserar en översyn. Näringsutskottets majoritet anser inte heller nu att det är aktuellt med en sådan översyn utan avstyrker reservationen. Utskottsmajoriteten avstyrker också reservation 10, som bygger på samma motion och behandlar detaljhandeln. Reservation 11 behandlar kravet på personlig borgen. Likalydande motioner har behandlats i den här kammaren under en rad år och avstyrkts med hänvisning till att det faktiskt råder stor försiktighet vid utkrävande av personlig borgen från ägare till småföretag när det gäller t.ex. lån från utvecklingsfonder. Även i år avstyrker vi motionen och därmed reservationen. Jag vill yrka avslag också på reservation nr 12, som gäller kommunal näringspolitik. Efter att ha tagit del av en rapport från statens industriverk, som refererades i näringsutskottets betänkande 1983/84:42, menar utskottet att insatserna endast har haft marginell betydelse för konkurrenssituationen inom industrin. Just nu arbetar dessutom stat-kommun-beredningen med en analys av kommunernas kompetens inom näringspolitiken. Den skall vara klar under hösten 1986. Vi anser att denna utvärdering bör inväntas. Herr talman! De regionala utvecklingsfondernas verksamhet behandlades = Prot. 1985/86:124 i näringsutskottets betänkande nr 14, som debatterades här i kammaren i 23 april 1986 torsdags. Därför vill jag bara hänvisa till den debatten när det gäller frågan om att utvidga målgrupperna för utvecklingsfonderna. I dag har vi inte ekonomiska förutsättningar för att klara en utvidgning. Men naturligtvis är det viktigt att kvinnor inte ställs utanför möjligheterna att få del av de regionala utvecklingsfondernas stöd. Det är glädjande att kvinnorna är på frammarsch också när det gäller att starta eget företag. Och visst finns det möjligheter för kvinnor att på olika sätt få hjälp från utvecklingsfonderna. En del fonder har avsatt en person till att helt inrikta sig på service till kvinnor som är företagare eller som vill starta företag. Det har på sina håll också ordnats särskilda starta-eget-kurser just för kvinnor. Genom det landsomfattande forskningsprojekt om kvinnor såsom företagare som bedrivs vid Umeå universitet kan vi få den kartläggning av kvinnliga företagare som begärs i reservation 14. Jag yrkar härmed avslag på reservationerna 13 och 14. Reservation 15 från vpk handlar om att storföretag vid nedläggning av företag skall ta ett större ansvar för att skapa ersättningsarbeten. Jag kan instämma i att det vore önskvärt att så alltid skedde, men riksdagen har ingen formell möjlighet att kräva detta. Därför är det inte stor mening med att utskottet eller vi här i kammaren gör ett sådant uttalande. Jag yrkar avslag på reservationen. Jag yrkar avslag också på reservation nr 16 från vpk, som bygger på ett gammalt bekant motionskrav som genom åren har återkommit i litet olika skepnader. Det är enligt utskottet inte realistiskt att tro att ett forskningsprogram för en begränsad del av Norrbottens län skulle leda till nya industriverksamheter av någon större omfattning. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till hemställan i dess helhet i näringsutskottets betänkande 1985/86:15 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Wivi-Anne Radesjös anförande kan i huvudsak sammanfattas med att hon tyckte att allt var i stort sett bra inom näringspolitikens område. Jag delar inte den uppfattningen. Den nuvarande utvecklingen har lett till en mängd negativa konsekvenser, som jag pekade på i mitt inledningsanförande. Det gäller den förstärkta koncentrationen inom näringslivet, den ökade byråkratin och den havererade regionalpolitiken, som får till följd att stora delar av landet är på väg att avfolkas. Det finns utan tvivel många och allvarliga problem som vi måste söka lösa. Den socialdemokratiska politiken inriktas på att undanröja hinder, sade Wivi-Anne Radesjö. Men det finns en hel del hinder som man inte är beredd att medverka till att undanröja, och jag pekade i mitt anförande på några av dessa hinder för en positiv näringsutveckling framför allt i småföretagen. Det gäller t.ex. att få till stånd ett slopande av beskattningen på det arbetande kapitalet i småföretagen — om vi kunde enas om den saken skulle det 119 Prot. 1985/86:124 definitivt innebära undanröjande av ett allvarligt hinder för en positiv utveckling. Det gäller också att få till stånd enklare administrativa regler för nyföretagande, och det gäller framför allt att undanröja det stora hinder som löntagarfonderna utgör för en positiv utveckling. Löntagarfonderna medverkar de facto till koncentrationen. Man dränerar småföretagen på pengar som förs över till kapitalägarna i främst de stora börsnoterade företagen, och löntagarfondernas verksamhet leder till och skyndar på den här koncentrationsprocessen. Wivi-Anne Radesjö sade också att det sker en positiv utveckling inom industrin och att det där finns en framtidstro. Ja, så är utan tvekan fallet inom stora delar av svensk industri. Men det beror inte, herr talman, på den socialdemokratiska regeringspolitiken utan i första hand på internationella ting: den sjunkande dollarkursen, sjunkande oljepriser. Det beror även på att den internationella räntenivån och den inhemska räntenivån har sänkts. Det är detta slags faktorer som har lett till framtidstron, inte den socialdemokratiska regeringspolitiken. Reservation 4, som handlar om inriktningen av STU:s verksamhet, gick Wivi-Anne Radesjö väldigt snabbt förbi. Vi inom centern tycker att det är rimligt att en större del av STU:s verksamhet inriktas på de små företagen, eftersom de stora företagen vanligen har egna resurser att satsa i forskning och utveckling, vilket småföretagen däremot oftast saknar.

Herr talman! Det är riktigt, Wivi-Anne Radesjö, att många företag — stora som små — drar nytta av de förbättringar i ekonomin som huvudsakligen, precis som Elving Andersson har sagt, beror på låg dollarkurs .och på sjunkande oljepris. Men det är också viktigt att komma ihåg att detta på intet sätt är resultatet av den svenska regeringens åtgärder när det gäller industripolitiken. Det är inte resultatet av en förbättrad konkurrenskraft eller uttryck för någon industriell förnyelse, som Wivi-Anne Radesjö sade. Därför är vår kritik precis lika aktuell i nuvarande ekonomiska läge - ja, man kan faktiskt säga att den är mer aktuell, för det är ju så mycket lättare att åstadkomma dessa förändringar i ett sådant här ekonomiskt läge. Det är fråga om att få till stånd ett skattesystem som gör att det lönar sig att arbeta, det är fråga om att förstärka konkurrenskraften genom att undanröja både offentliga och privata monopol och slå vakt om näringsfriheten genom att undvika olika former av etableringskontroll. Vi anser att detta är precis lika viktigt i det här läget, framför allt som vi kan vara förvissade om att det kommer sämre tider. Vi fick höra att de icke-socialistiska regeringsåren dominerades av stöd till krisdrabbade företag. Jag tycker uppriktigt sagt att det här börjar bli litet träigt. Det är riktigt att det skedde en hel del strukturförändringar som kostade mycket pengar, och med facit i hand kan vi väl säga att en del saker var bra, annat var mindre välbetänkt. På några områden fick för resten de borgerliga regeringarna väldigt gott betyg av näringsutskottets ordförande häromdagen. Men jag tycker att det som är viktigt är att på var och en av dessa punkter ville den socialdemokratiska oppositionen bidra med mera pengar till dessa strukturförändringar, som vi fortfarande får kritik för. Jag tycker inte att det här är fair play. Alltjämt är det enligt min mening så, Wivi-Anne Radesjö, att den politik som förs är påtagligt storföretagsinriktad. När det gäller skatteområdet är det småföretagarna som får ta mest stryk. Byråkrati och krångel är inga problem för de stora företagen, som har särskilda kamerala avdelningar som bara sysslar med myndighetskontakter. Etableringskontrollen är inget problem för storföretagen. Det är de som vill utvidga eller starta nytt som drabbas. Till löntagarfonderna får småföretagen bara vara med och betala utan att ha en chans att utnyttja pengarna igen.

Herr talman! Det är intressant att alltid höra samma visa från socialdemokratiska talare om hur bra vi har fått det nu och hur dåligt det var under de borgerliga åren. Men man glömmer bort, som Christer Eirefelt nyss sade, de starka nedgångarna i oljepriserna, dollarns fall och mycket annat som bidragit till att vi har en bättre situation i dag. Jag tycker att man skall komma ihåg detta. Wivi-Anne Radesjö säger att industristödet är på väg att minska och talar om hur väldigt stort det var under de borgerliga åren. I själva verket har industristödet faktiskt ökat budgetåret 1984/85 till 9,4 miljarder från 8 miljarder året innan. Det tyder ju inte på att industristödet på något sätt är utraderat. Wivi-Anne Radesjö säger vidare att småföretagen tack vare regeringens politik har blivit starkare och fått en betydligt bättre situation. Ja, men antalet konkurser har inte minskat utan ökat — det är statistiskt helt klart. Jag vill också påstå att nyföretagandet i Sverige, som också nämndes, minskade under 1985 efter en konstant ökning under hela 1980-talet. Det var framför allt registreringen av handelsbolag, kommanditbolag och enskilda småföretag som i fjol gick ned till i stort sett 1981 års siffror. Man kan fundera över anledningen härtill. Om jag skall vara ärlig och uppriktig, tror jag att anledningen är de kärvare tiderna för småföretagarna. Det har, Wivi-Anne Radesjö, dykt upp 60 nya skatter och pålagor sedan 1983. Det är sannerligen inget som är ägnat att främja småföretagsamheten. Därför är de mindre och medelstora företagarna i dag inte till freds med den näringspolitik som bedrivs. Ni har satt i gång en utredning som gäller uppköp av små och medelstora industriföretag. Vad anser socialdemokraterna och Wivi-Anne Radesjö är anledningen till att så många företag säljs? Och framför allt, för det är viktigt: Vad kan vi vidta för åtgärder för att småföretagarna skall få mer tro på framtiden och icke behöva sälja sina företag?

Herr talman! Den socialdemokratiska utskottstalesmannen säger att socialdemokraterna inte kan ställa upp på vpk:s nationella industrialiseringsprogram därför att det strider mot marknadsekonomin. Då måste jag fråga: Vad menar Wivi-Anne Radesjö egentligen med begreppet marknadsekonomi? Jag har fått lära mig att en marknadsekonomi — det behöver man inte lära sig särskilt för att förstå, men ändå — är en ekonomi i motsats till självhushållningsekonomin. I självhushållningsekonomin producerar man själv vad man behöver, men i marknadsekonomin producerar man på sin höjd bara litet grand av det man behöver. Sedan får man köpa det övriga på en marknad, där andra som har producerat det bjuder ut det. Då frågar jag mig: Om vi har en statlig massafabrik — det har vi ju flera stycken t.o.m. — på vilket sätt strider det mot marknadsekonomin? På vilket sätt strider det mot marknadsekonomin att vi har ett löntagarkooperativt företag i Lönsboda som heter Junesco? Är det ägandet, dvs. att samhället äger det eller att de arbetande själva äger det, som stöter Wivi-Anne Radesjö så våldsamt att hon inte kan tänka sig ett nationellt industrialiseringsprogram upplagt på den basen? Säg att vi fick en nationellt ägd industrisektor, samhälleligt ägd, en demokratiskt styrd industrisektor med 100 000 anställda. Vi har ungefär en miljon anställda totalt i industrin. Vi skulle alltså få en samhällsägd sektor på ungefär 10 96. På vilket sätt skulle den bryta mot marknadsekonomin? Den skulle ju ingå i marknadsekonomin. Maktförhållandena inom marknadsekonomin skulle emellertid skifta, men marknadsekonomi är det ju lika förbaskat, om jag får lov att använda ett folkligt uttryck. Jag förstår inte vad det kan vara för argument. Wivi-Anne Radesjö får hitta på bättre argument om hon skall försöka slå ned våra tankar om ett nationellt industrialiseringsprogram. Jag vill ställa en rak fråga till Wivi-Anne Radesjö: Vad anser socialdemokraterna att man skall använda löntagarfonderna till i näringspolitiken? Skall de användas för att göra profitabla pappersplaceringar, för att stödja de redan befintliga stora och multinationellt orienterade storföretagen, för att dra pengar utifrån regionerna och koncentrera dem till tillväxtområdena? Eller skall de användas för att motverka den regionala krisen, för att skapa ett demokratiskt inflytande för de anställda över kapitalbildningen och för att stimulera sådana delar av produktionen som försummas av det privata näringslivet?
Herr talman! Vad som mycket ofta tas upp av de borgerliga representanterna i denna debatt är skattepolitiken, och den skall vi faktiskt inte diskutera här i dag. Jag tänker inte ge mig in på andra utskotts områden; det är jag inte kompetent att göra. Elving Andersson hade en mycket lång önskelista, men det var få områden som gällde just detta utskottsbetänkande. Många av Elving Anderssons frågor har behandlats eller kommer att behandlas i andra sammanhang i kammaren. Centern vill ge utvecklingsfonderna mer pengar till stöd för småföretagen. Jag håller naturligtvis med om att det är viktigt att utvecklingsfonderna får större möjligheter. Vi hoppas att vi skall kunna ge mer pengar till utvecklingsfonderna så småningom. Men som läget är i dag har vi inte denna möjlighet. Jag vill ändå påstå att stödet från utvecklingsfonderna går till de mindre företagen. Christer Eirefelt tog upp skatter och löntagarfonder, och det gjorde även Jörn Svensson. Jag anser inte att löntagarfonderna är till nackdel för de små företagen. Det är få av de verkligt små företagen som drabbas av löntagarfonderna. Jörn Svensson undrade om jag tyckte att det var riktigt att så många av löntagarfonderna har satsat pengar i befintliga stora företag. Det är klart att jag inte tycker att det är helt riktigt. Men pengarna skall ju placeras, och om det inte finns objekt som är lämpliga att placera pengar i kan man väl tillfälligtvis använda pengarna på det sättet. Vi skall ju ha avkastning på pengarna. Erik Hovhammar sade att stödet från SIND, industriverket, har ökat. Den ökningen utgörs av varvsstödet, som ökade 1985.
Herr talman! Jag noterar att Wivi-Anne Radesjö på intet sätt svarade på frågan varför antalet konkurser har ökat och varför vi har ett minskat nyföretagande. Det är viktiga delar i den näringspolitiska debatten. Jag noterar också att Wivi-Anne Radesjö sade att för småföretagarna är löntagarfonderna inte någon direkt nackdel. Det påståendet förvånar mig, eftersom Wivi-Anne Radesjö har sysslat med småföretagsamhet och bör veta att det alldeles särskilt är de smärre företagen som drabbas. Merparten av vinstdelningsskatten exempelvis kommer från de små företagen, medan storföretagen på grund av s.k. skatteplanering kan komma ifrån den största delen av den skatten. Jag tror att det var riksrevisionsverket som räknade ut att 1,5 miljarder kronor skall betalas i vinstdelningsskatt 1985 — nästan dubbelt så mycket som betalades in för verksamhetsåret 1984. Allt detta måste innebära att småföretagen drabbas väldigt hårt av dessa bördor. Jag vill än en gång fråga vad man vill göra åt problemet att allt fler småföretagare ser sig nödsakade att sälja sina företag till investmentbolag. Det är en besvärande tendens. Vilket recept har regeringen för att hindra denna utveckling?
Herr talman! Det är riktigt att jag har kommit in på en del frågor som inte formellt ligger inom näringsutskottets område. Men jag betonade i mitt första anförande att det är viktigt med en helhetssyn på dessa problem. Det handlar inte bara om strikt näringspolitiska åtgärder för att få en positiv näringslivsutveckling, utan det handlar om åtgärder på skatteområdet, utbildningsområdet, kommunikationsområdet osv. Vi har denna helhetssyn från centerns sida och har presenterat ett heltäckande program för att få till stånd en positiv näringslivsutveckling. Wivi-Anne Radesjö säger att det vore bra med mera pengar till småföretagen via STU och framför allt via utvecklingsfonderna, och hon hoppas att man en gång i en oviss framtid skall kunna få mer pengar att disponera för detta ändamål. Ja, Wivi-Anne Radesjö, det är hela tiden fråga om att prioritera, eftersom vi har knappa resurser till vårt förfogande. Vi har från centerns sida prioriterat på ett annat sätt än socialdemokraterna. Vi har prioriterat insatser för småföretagen. Wivi-Anne Radesjö har svårt att se några nackdelar med löntagarfonderna. Det kan inte vara särskilt svårt att upptäcka nackdelarna för småföreta Prot. 1985/86:124 gen. Det är faktiskt så att småföretagen ständigt dräneras på pengar av löntagarfonderna, pengar som sedan förs över till aktieägare och till storföretagen via fondbörsen. Vad som kanske är mer intressant att notera är att Wivi-Anne Radesjö inte kan nämna några fördelar med löntagarfonderna. Det är bara att konstatera att debattläget har förändrats väsentligt sedan tiden innan löntagarfonderna infördes, då de var lösningen på i stort sett alla problem som finns i landet. Nu har man svårt att upptäcka några nackdelar. Det är ett betyg så gott som något på löntagarfonderna. Det är nu hög tid att vi enas om att de inte har inneburit något positivt utan bara negativt och att det därför finns anledning att avskaffa dem. Herr talman! Vi har konstaterat att det finns många problem inom det näringspolitiska området som inte är lösta, men som behöver lösas. Vi har från centerns sida presenterat en offensiv näringspolitik med inriktning på småföretagen. Det är min övertygelse att det är en politik av den modellen som behövs för att vi skall klara av att lösa de här problemen.
Herr talman! Får jag bara först notera att man nu också från socialdemokratiskt håll, när man talar om löntagarfonderna, säger att företagen drabbas av dem. Det är nämligen precis vad som sker. Det är en bra insikt man har fått om vad fonderna egentligen innebär för näringslivet. Får jag sedan ta upp ett par saker jag inte hann med i min förra replik, framför allt om den kommunala näringspolitiken, som Wivi-Anne Radesjö säger är väldigt marginell. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det här är ett allvarligt problem för framtiden. Det kan inte sägas vara marginellt, eftersom det i stor utsträckning direkt strider mot kommunallagen. Det kan man genom att lyssna till Kommunförbundets egna jurister klart konstatera. Det kan inte sägas vara marginellt att det har kostat miljon efter miljon för skattebetalarna ute i våra kommuner när de här satsningarna har misslyckats, därför att det inte har funnits kompetent folk att sköta detta. Det kan inte heller sägas vara marginellt att det självklart hämmar utvecklingen i en rad företag som annars skulle ha fått de här jobben. Några ord om utvecklingsfonderna också. Wivi-Anne Radesjö talar sig varm för kvinnliga företagare. Det är naturligtvis bra. Men vi vidhåller för vår del att det bästa sättet för utvecklingsfonderna att stödja det kvinnliga företagandet måste vara att utvidga målgrupperna, så att de branscher och näringar där vi i dag har flest kvinnliga företagare också får möjlighet till den service som fonderna kan ge, inte bara genom undantagsbestämmelser utan generellt. När det gäller fonderna för övrigt tycker jag att det är tre saker som är viktiga: 1. Utvecklingsfonderna skall vara ett komplement till den service och den finansiering som finns redan i dag ute bland konsulter och banker. 2. Utvecklingsfonderna skall arbeta med våra minsta företag. Det finns tyvärr en utveckling i dag där de lägger mer tid på relativt stora företag. Det tycker vi är olyckligt, för det viktiga med fondernas verksamhet är att de hjälper till där det bäst behövs. 3. Målgruppen utvidgas till att gälla alla de mindre företagen. Det finns i dag ingen anledning att ha de konstlade gränserna mellan tillverkande företag och tjänsteföretag.
Herr talman! Det är svårt att hinna med att replikera så många på en gång. Jag är litet förvånad över fasthakandet vid löntagarfonderna, eftersom vi framöver skall behandla dem i utskottet. Det bör inte vara obekant för någon av debattörerna. Jag kan hålla med Elving Andersson, och gör det gärna, att det fortfarande finns många problem att lösa när det gäller att underlätta för småföretagarna och att komma till rätta med byråkrati och hinder för småföretagsamheten. Därom är vi helt överens, och regeringen arbetar just nu mycket med detta. Erik Hovhammar tog åter upp frågan om varför det säljs så många småföretag. Det är väl alltid så att en del företagare vill lämna över till någon annan. I dag är det inte alldeles självklart att barnen är intresserade av att gå i fars eller mors fotspår, utan många företag säljs av den anledningen till större företag som har möjlighet att betala. Erik Hovhammar pekade också på att det förekommer väldigt många konkurser. Ja, det är naturligtvis alldeles för många. Men att starta företag är ett risktagande, som moderaterna alltid brukar påpeka. Man kanske startar i fel bransch eller är för optimistisk. Vad vi kan glädja oss åt är att det trots allt startas många företag och att antalet är i stigande.